Herr talman! Jag tror inte att det behöver falla tillbaka bara på mig om jag erkänner att det minsann inte alltid är så lätt att tränga igenom texten i budgetpropositionen och förstå innebörden bakom orden. Ibland är det t.o.m. svårt att förstå ett interpellationssvar. När jag läste budgetpropositionen trodde jag på regeringens löften om att försäkringskassorna skulle tillföras ytterligare medel för administrationen. Därefter blev jag informerad av försäkringskassorna och även av riksförsäkringsverket om att så inte var fallet, utan att det bara rörde sig om en omfördelning av medel. Det är bakgrunden till att vpk inte väckte någon motion i frågan. Nu har vi emellertid blivit uppmärksammade på att försäkringskassorna är i en akut situation. De här nedskärningarna i administrationen handlar ytterst om rättssäkerheten. Om besparingarna i administrationen leder till ökade kostnader för socialförsäkringen totalt har man ju ändå inte vunnit något med besparingarna. Det finns en undersökning från Gävle, redovisad 1983, som visar att försäkringskassan där betalade ut för mycket i kommunalt bostadstillägg, motsvarande 6,6 milj.kr., på grund av att man inte hade tid att kontrollera beloppen. Med utgångspunkt i siffrorna från Gävle gör kassorna den uppskattningen att det i hela riket skulle kunna röra sig om 150 milj.kr. bara i för mycket utbetalda kommunala bostadstillägg. Sedan är det klart att det å andra sidan också kan förekomma att folk får ut för litet pengar. Då skulle man kanske cyniskt kunna säga att det blir en utjämning och att det inte spelar så stor roll för försäkringen som helhet. Men vad det handlar om är alltså rättssäkerheten — att människor får de rätta beloppen från försäkringen. Jag uppfattar socialministerns uttalande här i dag som en garanti för att regeringen kommer att ta försäkringskassornas konsekvensbeskrivningar på allvar och att regeringen också drar konsekvenserna av dessa redovisningar.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att socialministern i dag inte kan göra några utfästelser i det här ärendet, och vi är ju också realister. Vi vet att vi inte har någon särskild källa att ösa ur, men jag tycker det är bra att vi för den här lilla diskussionen. Jag vill särskilt peka på återkravsverksamheten — att vi kanske har möjlighet att få in mera pengar, inte minst inom bidragsförskottssystemet, om vi har en effektiv återkravsverksamhet där. Det är säkerligen åtminstone en halv miljard som ligger ute och som vi kan få tillbaka om vi blir effektiva på detta område. I dag ligger tyvärr också stora delar av sjukkontrollen nere. Jag tror att man inför kommande anslagsbedömningar måste se detta så att man kanske hellre behåller en och annan anställd och därigenom klarar av den mycket viktiga verksamheten än att man kortsiktigt gör vissa personalinskränkningar. Vidare tror jag att socialministern kan hålla med mig om att vi moderater inte har ”vaknat upp sent”. Redan för tre eller fyra år sedan skrev vi vår motion just om de rehabiliterande åtgärderna, och jag vet också att regeringen har tagit fasta på förslagen nu. Jag tror det är viktigt att se försäkringskassan/riksförsäkringsverket som betalande myndighet när det gäller sjukskrivningar, pensioner och annat och som en viktig länk i det rehabiliterande arbetet. Kanske skulle man kunna tänka sig vissa omplaceringar från länsarbetshämnd och AMS till riksförsäkringsverket och kassorna. Tänk på det! Jag tror att just försäkringskassans personal, som har varit van vid snabba omställningar och som också har visat att den kan klara av nya uppgifter, skulle kunna göra ett väldigt gott jobb och utföra nya viktiga arbetsuppgifter. Vi kanske skulle kunna spara pengar på litet sikt, om vi lade utbetalningar och rehabilitering under samma hatt. Detta vara bara ett litet tips.
Herr talman! Socialministern säger att besparingarna har pågått sedan 1981. Ja, det har de gjort. Jag kommer också ihåg att den gång då besparingarna började var de inte populära. Det förekom demonstrationer, där ropen skallade: ”Sparka inte oss, sparka regeringen!” Oppositionen sade den gången i valrörelsen att med en ny regering skulle det inte bli några besparingar inom detta område. Sedan dess har åren gått och besparingarna fortsätter; någonstans finns smärtgränsen. När riksförsäkringsverket nu gör anslagsframställningar, med framställningar från försäkringskassorna som grund, är det ju också viktigt att titta på dessa framställningar. Jag tror inte att försäkringskassorna är ute med oförskämda krav. Man arbetar mycket seriöst i försäkringskassorna. Jag ser fram emot att regeringen, när redovisningarna från försäkringskassorna kommer och de negativa konsekvenserna anges skall ta hänsyn till detta och tilldela försäkringskassorna ytterligare medel. Det finns inte några motioner i ärendet, och några sådana borde egentligen inte behövas med den bakgrund som jag har tecknat.
Herr talman! Jag kan försäkra att regeringen kommer att ta konsekvensbeskrivningarna på allvar. Jag kan också hålla med om att det i alla sådana här sammanhang finns en smärtgräns som inte kan överträdas. Prot. 1985/86:128 Jag vill också, när Kersti Johansson talar om besparingar, säga att 25 april 1986 naturligtvis är inte några besparingar populära, men alla vet att det har varit nödvändigt, och är nödvändigt, att göra besparingar för att få balans i EE ekonomin. Men än en gång vill jag framhålla att beskrivningar som kommer GY socialjörsäkringen in från riksförsäkringsverket och från andra håll kommer vi att ta på allvar. Överläggningen var härmed avslutad.

Under de senaste två veckorna har debattiden i kammaren väsentligt överstigit de beräkningar som legat till grund för den hittillsvarande planeringen. Om så blir fallet även i fortsättningen måste ytterligare tid beredas för ärendebehandling, och det kan därför bli ofrånkomligt att förlänga riksmötet. I första hand synes det då bli aktuellt att ta lördagen den 7 juni i anspråk.

Herr talman! Britta Bjelle har frågat mig om jag har för avsikt att låta se över bestämmelserna om gåvoskatt med avseende på beskattningseffekterna när en gåvoutfästelse inte infrias. Utgångspunkten för hennes interpellation är ett fall där en person fått betala gåvoskatt för en utfästelse om gåva av aktier, trots att aktierna inte kommit att överlämnas. Reglerna för arvsoch gåvobeskattningen ses för närvarande över av arvsoch gåvoskattekommittén . Jag utgår från att den frågeställning som Britta Bjelle tar upp kommer att behandlas av kommittén. Enligt vad jag erfarit räknar kommittén med att kunna redovisa resultatet av sitt arbete under detta år. Jag kan dessutom nämna att finansdepartementet för någon vecka sedan fick in en ansökan om befrielse från gåvoskatt i det fall som föranlett Britta Bjelles interpellation. Enligt 58 a § lagen om arvsskatt och gåvoskatt kan nämligen regeringen medge befrielse från eller nedsättning av skatt när synnerliga skäl föreligger. Beredningen av denna ansökan pågår.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. De senaste åren har pressen allt oftare redovisat fall där enskilda individer drabbats till synes ”orättvist” av skattesystemet eller av jakten på ekonomiska brottslingar. Redovisningen av dessa enskilda fall beror ibland på pressens eget intresse av sådana här ärenden, men i alltför många fall på att de enskilda själva söker publicitet för sin situation. Detta fenomen kan tolkas på olika sätt. En av orsakerna torde vara att människor allt oftare upplever dels att skattesystemet med sina kompletterande kontrollregler slår allt hårdare mot den enskilde, dels att den enskilde har svårt att få rätt gentemot myndigheter. Genom publiciteten vill de då utöva press mot myndigheterna och icke minst väcka oss politiker, så att vi får reda på hur skattesystemet slår i enskilda ärenden. Den här typen av publicitet är bra som väckarklocka, men den hjälper också till med att urholka tilltron till skattereglerna. Många av de regler som slår orättvist har naturligtvis inte skapats för att vara orättvisa, utan beror på att lagstiftaren i lagstiftningsögonblicken inte kunde förutse den enskildhet som kunde bli fel. Vad man däremot kan säga är att många skatteregler har en sträng utformning i den meningen att staten vill försäkra sig om att skatt verkligen kommer in. För att åstadkomma detta ålägger man den enskilde långtgående skyldigheter. Det exempel jag gav i interpellationen visar på en sådan skyldighet, där redan förbindelsen om gåva är skattepliktighet, inte själva överlämnandet. Elof Hjortberg-ärendet är ett annat exempel på samma typ av regler. Vad som då är särskilt viktigt är att regeringen tar varje sådant ärende som dyker upp på allvar och ser om de aktuella reglerna går att justera så att de slår rättvist. Om skattemoralen skall kunna hållas på en någorlunda rimlig nivå krävs att de enskilda människorna förstår skattereglerna och uppfattar dem som något så när rättvisa. Finansministerns svar på min interpellation är positivt i den bemärkelsen att damen i mitt exempel kanske ändå kommer att slippa betala gåvoskatt. Svaret kan också tydas som positivt i den meningen att finansministern hänvisar till att det finns en utredning som arbetar med arvsoch gåvoskattefrågor. Finansministern säger emellertid att han utgår ifrån att den frågeställning som jag tagit upp kommer att behandlas av den ifrågavarande kommittén. Den fråga som jag då gärna skulle vilja ställa, men som jag enligt tidigare erfarenhet utgår ifrån att finansministern inte besvarar, är: Vore det inte rimligt att ge tilläggsdirektiv till kommittén att utforma reglerna på sådant sätt att domstolarna får möjlighet att avgöra en sådan här fråga utan att den — Prot. 1985/86:129 skall behöva föranleda både publicitet och regeringens prövning? 28 april 1986
Herr talman! Med anledning av det principiella resonemang som Britta Bjelle förde om krånglet med vår skattelagstiftning och hur detta skulle ha intensifierats under de senaste åren vill jag upplysa om att den här bestämmelsen har funnits sedan 1941, nämligen att även en gåvoutfästelse kan föranleda skatteplikt. Det är alltså inget under senare tid nypåkommet försök att inhösta skatteintäkter och krångla till lagstiftningen som har lett till att detta fall uppstått. På Britta Bjelles fråga vill jag svara att jag har underrättat mig om att arvsoch gåvoskattekommittén kommer att behandla det här problemet. Eftersom kommittén befinner sig i slutskedet av sitt arbete skulle detta bara fördröjas om regeringen skulle utfärda tilläggsdirektiv. Kommittén har alltså lovat mig att ta upp frågan, analysera den och sedan komma med något förslag till lösning. Däremot har kommittén naturligtvis inte lovat mig en lösning av det slag som Britta Bjelle efterlyser. Hur det blir härvidlag får vi se när kommitténs förslag föreligger. Vidare skall regeringen skyndsamt behandla den ansökan vi har fått om befrielse från gåvoskatt, eftersom vederbörande såvitt jag förstår avser att företa en utrikes resa inom kort. Regeringen har därför infordrat remiss från kammarkollegiet till den 22 maj för att om möjligt kunna behandla den före halvårsskiftet.
Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för att han har tagit den kontakten. Det betyder att frågan ändå kommer att få en prövning. Även jag vet att bestämmelserna när det gäller arvsoch gåvoskattereglerna är från 1941, men när de infördes hade man inte så många krångliga regler som vi har i dag. Skattereglerna späs ständigt på med nya och komplicerade regler, som gör den totala sitsen för en människa som skall deklarera eller disponera sina pengar mycket mera komplicerad och svår att hantera i dag. Det är då sådana här fenomen uppstår. Varken under 1940 eller 1950-talet skrevs det i pressen om sådana orättvisa skatteuttag som man onekligen läser om i dag. Jag tolkar saken så, att detta beror på att vi har fått så många fler skatteregler och att effekterna av dem nu börjar märkas.
Herr talman! Jag vill inlägga en stillsam men inte desto mindre bestämd protest emot påståendet att den regering jag tillhör skulle ha krånglat till skattereglerna. Vi har tvärtom arbetat med kraftiga förenklingar av det svenska skattesystemet — dels genom den nya självdeklaration och den kraftigt förenklade löntagarbeskattning som träder i kraft vid nästa taxering, dels genom det förslag om skattereform för 1987 och 1988 som vi lade fram för ett par månader sedan, dels genom en lång rad förslag i kompletteringspropositio 81 nen som avser förenklingar på en mängd områden. Det är förenklingar som kommer att göra det lättare både för de vanliga inkomsttagarna och för många andra med mera komplicerade förhållanden att reda upp sin skattesituation.
Herr talman! Det är riktigt, så länge det gäller vanliga löntagare, och likaså är det riktigt om man inte har så komplicerade förhållanden. Men om man ser på reavinstbeskattningen tillsammans med annan beskattning, och om man ser på arbetsgivaroch arbetstagarbegreppen, så finns det ändå många områden där det har blivit mera komplicerat. Det förhåller sig faktiskt på det sättet att inte ens våra skatteexperter — jag tänker på dem som sitter på länsstyrelsernas skatteförvaltningar — alltid är riktigt säkra på hur de skall tolka de regler vi har.

I vad gäller den första frågan har den svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen nyligen uttalat att man borde undersöka hur enskildas krav på rättssäkerhet i skatteprocessen kan tillgodoses bättre. Det är alltså inte fråga om en begäran om en generell genomgång av det svenska rättssystemet som man kan tro av Margit Gennsers fråga. Till detta vill jag säga att kravet på rättssäkerhet kontinuerligt beaktas i regeringens arbete med lagstiftningsfrågor. Så t.ex. pågår ett omfattande arbete med att förenkla skattesystemet. Syftet är bl.a. att göra reglerna mer överskådliga och underlätta deras tillämpning för enskilda och myndigheter. Detta stärker självfallet rättssäkerheten. Riksdagen har under senare tid fått ta ställning till förslag om såväl de materiella reglerna . Arbetet fortsätter. Som jag har haft anledning att nämna ett par gånger förut i kammaren överväger skatteförenklingskommittén bl.a. frågan i vad mån enskilda personer skall kunna få ersättning för rättegångskostnader i skatteprocesser. Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har två gånger fällt Sverige. I det första fallet, som gällde expropriationsreglerna och bestämmelserna om byggnadsförbud, konstaterade regeringen att expropriationslagen ändrats och att en ny planoch bygglag var under förberedande, varför någon särskild lagstiftning inte behövdes med anledning av domen. Denna ståndpunkt godtogs av Europarådets ministerkommitté. I det andra fallet, som gällde häktning, tillsattes en utredning med uppdrag att föreslå nödvändiga ändringar i rättegångsbalken. Utredningens betänkande behandlas nu i justitiedepartementet med sikte på en proposition i höst. Till följd av innehållet i en rapport av kommissionen för de mänskliga rättigheterna har vidare aktiebolagslagens regler om inlösen av minoritetsaktier ändrats. Regeringen agerar alltså mycket snabbt med anledning av beslut från organen i Strasbourg. Jag kan i sammanhanget också nämna att justitiedepartementet inom kort avser att publicera en departementspromemoria där det föreslås att beslut i förvaltningsärenden skall kunna bli föremål för laglighetsprövning i domstol i vissa av de fall då för närvarande regeringen eller central förvaltningsmyndighet är slutinstans. Förslaget har till en del föranletts av avgöranden som den europeiska domstolen har meddelat i mål mot andra stater än Sverige. Den andra frågan gäller tjänsteansvaret. Jag förmodar att Margit Gennser känner till att frågan just nu behandlas i riksdagen. Konstitutionsutskottet har i ett yttrande till justitieutskottet förordat att frågan ses över på nytt. Justitieutskottet har ännu inte tagit ställning. Jag har redan i den proposition som riksdagen behandlar sagt att det kan finnas anledning att återkomma till frågan om ämbetsansvaret när ställning har tagits till spörsmålet om JO:s kompetensområde. Jag finner det föga meningsfullt att nu föregripa riksdagens beslut. Beträffande Margit Gennsers tredje fråga vill jag bara framhålla att det självfallet är önskvärt att myndigheters beslut kommer snabbt och effektivt. Speciellt viktigt är det när redan det faktum att en prövning pågår medför ingrepp av olika slag för den enskilde. Det är en fråga som rör rättssäkerhet, effektivitet och resurser. Det pågår ett ständigt arbete med att på bästa sätt göra avvägningar mellan kraven på rättssäkerhet och effektivitet. Själv har jag ingående diskuterat dessa problem i det förslag till ny förvaltningslag som riksdagen nyligen har behandlat . Jag har där föreslagit åtgärder för att generellt fördjupa och stärka rättssäkerheten i förvaltningen. Förslagen syftar till att motverka krångel, förkorta väntetiderna och underlätta för den enskilde att ta till vara sin rätt. Detta är nämligen också, som jag ser det, viktiga delar av rättssäkerheten. Vad slutligen gäller effektivitet kontra rättssäkerhet kan jag bara upprepa vad jag tidigare sagt åtskilliga gånger, här i kammaren och i andra sammanhang: Kravet på effektivitet får aldrig inkräkta på hävdvunna rättssäkerhetsanspråk. Detta är så självklart och har framhållits så många gånger att jag inte tycker att jag närmare behöver utveckla det. Jag kan hänvisa till debatter i ämnet här i kammaren mellan mig och Ulf Adelsohn för ett år sedan och mellan mig och Nic Grönvall för knappt två månader sedan.

Herr talman! Tack för svaret! Bakgrunden till mina frågor är följande: För det första gäller det ett eftertaxeringsärende och ett ansvarsärende som visar att en människa, om hon har otur, kan råka mycket illa ut i det svenska rättsmaskineriet. I skattefallet kunde den skattskyldige över huvud taget inte förutse taxeringsmyndigheternas beslut, eftersom det knappast finns relevant lagrum och myndigheterna i alla händelser inte hade angivit ett sådant. Hur det går i slutändan vet vi inte, men under tiden har en medborgare förlorat viktiga år av sitt liv. Det andra fallet, som utförligt refererats i Läkartidningen, innebär att en läkare helt felaktigt utsatts för något som kan jämställas med yrkesförbud i fem år. För det andra gäller det rättssäkerhetsbegreppets uppluckring i debatten. Det har sagts i utredningar och av justitieministern att man måste skilja mellan traditionell rättssäkerhet, som går ut på att skydda den enskilde mot en övermäktig och grym stat, och en ”modernare” rättssäkerhet, som avser att staten skall skydda människor från att bli brottsoffer. Vad som är modernt eller inte kan ifrågasättas. Birger Jarl skyddade väl brottsoffer. Vad jag vill slå fast är att vi i Sverige i sanning behöver ett skydd för medborgarna mot en övermäktig stat. Europakonventionen kom till efter andra världskriget. Konventionen var en följd av nazistiska ogärningar. Weimarrepublikens fall hade visat att en demokrati helt lagligt kan förvandlas till en stat utan mänskliga rättigheter. En central punkt i konventionen var, förutom skydd för en rad frioch rättigheter, skydd för äganderätten m.m. Det fanns viss tveksamhet när Sverige skrev på konventionen. Justitieministern är snar att redogöra för hur man beaktar rättssäkerheten vid lagstiftningen. Bl.a. hänvisar justitieministern till arbetet med att förenkla skattesystemet. Remissyttrandena över skatteförenklingskommitténs betänkande, SOU 1985:42, är dock inte övertygande. Ett av förslagen innebär att den gamla prövningsnämnden bakvägen återinförs. Den avskaffades på sin tid för att den inte överensstämde med Europakonventionen. Så här yttrar sig justitiekanslern om förslag som skall förbättra människors rättssäkerhet: Mot bakgrund av de ökade befogenheter som utredningen föreslår för skattemyndigheten, och då myndigheternas beslut i princip skall omprövas innan domstolsprövning skall sättas in, kan man ställa frågan om individens rättsskydd i taxeringsförfarandet försämras genom utredningens förslag. Utredningens förslag innebär ingen inskränkning i möjligheten för den skattskyldige att få tvister prövade i domstol, men det kommer att ta längre tid. Lägg märke till resonemanget i interpellationen! Ett oöverskådligt skattesystem kräver en så stor myndighetsapparat att kunnighet, kompetens och ojävighet kan bli allt svårare att upprätthålla. Till detta kommer effektivitetskraven. De uttrycks, i alla fall i Malmö, faktiskt på detta sätt: Taxeringsrevisionen skall dra in så och så många miljoner i skatteintäkter. Justitiekanslern betonar att det fiskala intresset inte får innebära att reglerna för saklighet och objektivitet eftersätts. Men det är just vad som sker i dagens Sverige. Det var därför som jag ställde frågan om effektivitet till justitieministern. Svaret var inget svar. Låt mig därför försöka en gång till: Kan justitieministern deklarera att den typ av effektivitetsmått som jag nu nämnt inte bör användas, eftersom det är stor risk att det fiskala intresset tar överhanden över saklighet och objektivitet? Kan justitieministern också deklarera att myndigheters beslut skall motiveras med lagrum/prejudikat? Ett sådant uttalande skulle få stor praktisk betydelse. Men vad händer om myndigheterna fortsätter att synda? Då förutsätter jag att regeringen ger frågan om tjänsteansvar högsta prioritet. Blir det så? Jag vill ytterligare något kommentera Europakonventionen. Regeringen sägs ha agerat snabbt. Nåväl, tre fyra år är inte en särskilt kort tid. I svaret hänvisas till PBL. Ett är säkert: PBL ger inget ökat skydd för äganderätten. Byggnadsrätten på tomtmark förvandlas i förslaget till en parentes på 5—15 år. Övergångsregler till ny bygglag ger kommuner rätt att skjuta upp ersättningsfrågor vid inlösen av byggrätt i äldre planer under tio år. Är detta skydd för äganderätt? Fick verkligen Europarådet lära känna allt detta? Har statsrådet övervägt att inkorporera Europakonventionen i svensk rätt? Avser justitieministern att skärpa kontrollen av att nya lagförslag överensstämmer med konventionen? Kontrollen är nämligen i dag bristfällig. Ett exempel utgör inseminationslagen. Motsvarande frågor utreddes i Storbritannien 1984 under ordförandeskap av Dame Mary Warnock. Statens möjligheter att hindra insemination ifrågasattes där på grund av artiklarna 8 och 12 i konventionen. Denna fråga kommenterades över huvud taget inte i propositionen. Utskottet teg trots att motion hade väckts. Jag tog upp frågan i kammaren. Svaret blev tystnad. Därför skulle, herr justitieminister, en inkorporering av Europakonventionen i svensk lag förbättra rättssäkerhet, lagstiftning, propositionsbehandling och riksdagsbehandling. Om inget svar ges uppfattar jag naturligtvis detta, herr justitieminister, som instämmande utan förbehåll. Avser justitieministern att noggrant överväga frågan om att inkorporera Europakonventionen i svensk rätt?

Herr talman! Det är en självklarhet för mig, som tillhör ett socialliberalt parti, att bevaka en interpellationsdebatt som skall handla om rättssäkerheten. Rättssäkerheten är en viktig fråga för oss i folkpartiet. Men låt mig först och främst säga att jag inte gått in i debatten därför att jag skulle vilja göra gällande att vi har rättsröta eller något liknande elände i Sverige. Vi bor tvärtom i en rättsstat, och det tycker jag att man skall konstatera. Men samtidigt måste man säga ifrån att det inte går att slå sig till ro med ett sådant enkelt konstaterande. Rättssäkerheten hotas nämligen ständigt. Man måste alltid vara på sin vakt så att den icke urholkas. Av den anledningen har folkpartiet väckt en stor rättssäkerhetsmotion, där vi talar om något som vi kallar ”de små stegens tyranni”. Vi visar på olika lagstiftningsfrågor där rättssäkerheten enligt vår uppfattning äventyras. Det senaste exemplet fick vi här i kammaren för ett par månader sedan, när majoriteten i riksdagen drev igenom en ny lagstiftning om företagsbot. Nu skulle jag emellertid bara vilja ta upp några få konkreta frågor som har med interpellationssvaret att göra. I svaret säger justitieministern att skatteförenklingskommittén överväger frågan i vad mån enskilda personer skall kunna få ersättning för rättegångskostnader i skatteprocesser. Jag tycker — och det gör förmodligen också justitieministern — att det är utmärkt att kommittén överväger frågan. Enligt min mening vore det ännu mer utmärkt om kommittén övervägde frågan i en positiv riktning, vilket skulle innebära att den till hösten kom med ett konkret förslag om att enskilda skulle kunna få ersättning när staten förlorar ett mål. Jag skulle vara mycket tacksam om justitieministern ville redovisa ifall han a priori och för egen del är positivt inställd till en sådan utgång. En annan kommentar jag gärna vill göra är att jag tycker det är bra att justitieministern har aviserat att beslut i förvaltningsärenden skall kunna bli föremål för laglighetsprövning i domstol i vissa av de fall då för närvarande regeringen eller central förvaltningsmyndighet är slutinstans. Det är ett steg i rätt riktning med avseende på rättssäkerheten. Jag kanske skall påpeka att vi också tycker att det är bra att både konstitutionsutskottet och justitieutskottet nu i politisk enighet har förordat att frågan om tjänsteansvar skall ses över på nytt. Och, herr talman, jag tror faktiskt att justitieministern är enig med oss, trots att initiativet inte kommit från honom utan från riksdagen. Nu skulle jag vilja komma till en tredje punkt i den här interpellationen. Statsrådet säger här att han ingående har diskuterat problemen i förslaget till ny förvaltningslag, som riksdagen nyligen har behandlat — vilket dock är fel, eftersom ärendet ännu inte har varit uppe i kammaren, bara i konstitutionsutskottet — och att han har föreslagit åtgärder för att generellt fördjupa och stärka rättssäkerheten i förvaltningen. Förslagen skall syfta till att motverka krångel, förkorta väntetiderna och ”underlätta för den enskilde att ta till vara sin rätt”. Allt detta är mycket bra, men om man ser på ett av de exempel som har föranlett interpellationen, finner man att bl.a. rättsosäkerheten för den enskilde uppstått därför att myndigheten inte hade angivit något som helst lagrum eller motiverat beslutet. Man skall motivera besluten. Det nya förslaget till förvaltningslag ställer inget krav på att lagrummet skall anges i besluten. Jag skulle väldigt gärna vilja veta om justitieministern delar min uppfattning att det är lättare att ta till vara sin rätt, om man får veta vilket lagrum som myndigheten har använt inför beslutet.

Herr talman! Det händer allt oftare i debatten att Sverige påstås vara på väg att förlora sin status som rättsstat. Till stöd för den uppfattningen gör man vanligen svepande påståenden om att statens intresse och effektivitet går före rättssäkerheten, om dåligt underbyggd lagstiftning av generalklausulskaraktär och om hur den enskilde kommer i kläm i kampen mot en övermäktig motståndare, staten. Det var rätt skönt att höra Karin Ahrland ta så bestämt avstånd från den typen av svepande påståenden. Jag har tyckt mig lägga märke till att när sådana påståenden görs ligger ofta till grund en misstro mot dem som jobbar i rättsväsendet. Jag tycker att Margit Gennsers interpellation är en illustration till detta, när hon talar om irrationalitet, inkompetens och godtycke i myndighetsutövningen och statens maktutövning som oförenlig med rättssäkerhetens grundläggande krav. Det vi i dag menar med rättssäkerhet har djupa rötter i svensk rättstradition. Det är fråga om gamla principer som fortfarande är bärande och som har utvecklats vidare. All lagstiftning skall utformas så, att man i rimlig utsträckning kan förutse resultatet av tillämpningen. Lika fall skall bedömas lika. Det skapar förutsättningar för materiellt riktiga resultat. Andra viktiga hörnstenar är fria och självständiga domstolar endast bundna av lag, ingripanden bara med stöd av klar och tydlig lag, ingen lagstiftning mot enskilda fall eller enskilda personer, ingen retroaktiv lag, full bevisning i brottmål, osv. Det råder bred politisk enighet om dessa principer. Det framgick bl.a. då riksdagen förra våren behandlade riktlinjerna för det fortsatta arbetet mot den ekonomiska brottsligheten. Ekonomisk brottslighet är annars ett område som ofta tas som exempel när det gäller åtgärder som skulle strida mot dessa principer. De som insinuerar något sådant har dock påtagligt svårt att komma med några konkreta exempel. Sverige är också folkrättsligt förpliktat att beakta vissa grundläggande rättssäkerhetsgarantier genom sin anslutning till de olika konventionerna om skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det förs i dag kampanjer som vill göra gällande att Sverige skulle skilja ut sig från europeisk rätt genom ett stort antal, som man säger, brott mot konventionen. Dessa påståenden är inte sanna. För mer än 30 år sedan förpliktade vi oss att anpassa vår lagstiftning till konventionen. Vår uppfattning var då att vår lagstiftning var anpassad till konventionen. Men under de år som gått — 30 år — har Europadomstolen vid tre tillfällen tolkat konventionen så, att vår lagstiftning inte helt stämde överens med konventionen. Det rör sig om ett mycket litet antal fall om man jämför med åtskilliga andra länder, vilka alla uppfattas som rättsstater. Jag har i mitt svar närmare redogjort för de fall som det varit fråga om, och jag har också pekat på de snabba åtgärder som regeringen vidtagit när det gäller dessa speciella frågor. Det finns inte någon grundläggande konflikt mellan svensk rätt och Europakonventionen. Detta är mitt svar på Margit Gennsers fråga om huruvida jag tänker överväga en inkorporering av konventionen. Det vore tacknämligt om företrädare för oppositionen ville böja sig för dessa fakta och sluta upp med att göra påståenden om att Sverige skiljer ut sig som en icke-rättsstat bland de europeiska länderna. Sedan något om den påstådda konflikten mellan effektivitet och rättssäkerhet. Om detta skall jag inte säga mer än det som redan har sagts. Återigen upprepar jag således att konflikten är överdriven. När det föreligger en konflikt tar rättssäkerhetskravet över. Det är ett övergripande krav. Rättssäkerheten förutsätter naturligtvis att man på myndigheterna motiverar sina beslut. Det är ett självklart krav. Ofta kan det vara lämpligt att motivera ett beslut genom att citera ett lagrum eller att tala om vilket nummer paragrafen i fråga har. Herr talman! Rättsstaten och rättssäkerheten är något som vi alltid måste kämpa för. Anledning till oro för att vi skulle vara på väg från rättsstaten skulle finnas, om vi skulle säga oss att rättssäkerheten är så perfekt att den inte kan bli bättre. Därför är en rättssäkerhetsdebatt viktig. Vi i regeringen arbetar efter flera linjer för att befästa och utveckla rättsstaten. Vi arbetar med frågor som syftar till att säkra brottsoffrens ställning. Detta är viktigt, Margit Gennser, och det är aktuellt också i dag. Hänvisa inte till Birger Jarl och raljera inte om detta! Vi arbetar, som jag redan har nämnt, med förslag till nya regler som syftar till att motverka krångel, förkorta handläggningstider osv. för att underlätta för den enskilde gentemot myndigheten. Vidare arbetar vi med regelförenkling och med en minskning av regelmassan. Jag har redan utförligt redogjort för den rättsutveckling som sker i samverkan med Europarådet. Allt lagstiftningsarbete präglas av strävan att förbättra rättssäkerheten. Jag sade att rättssäkerhetsdebatten är viktig. Men om den skall ha en positiv effekt, skall den också vara konstruktiv. Till slut vill jag säga följande när det gäller skatteförenklingskommitténs överväganden i fråga om rättegångsersättning i skattemål. Sådana överväganden sker med sikte på förslag till åtgärder. Några kommentarer därutöver vill jag inte göra i vad gäller denna kommitté, vilken arbetar under finansdepartementet. Vi skall inte, Karin Ahrland, tvista om vem som tog initiativ till att frågan om ämbetsansvaret på nytt kom att diskuteras i riksdagen. Jag vill bara upprepa vad jag har sagt i interpellationssvaret, nämligen att jag förutsatte i propositionen till riksdagen att frågan kunde och borde komma upp.
Herr talman! Det var intressant att höra på Karin Ahrland. I sann socialliberal-anda föll hon i armarna på justitieministern. Jag anser att jag i egenskap av politiker i oppositionsställning har till uppgift att peka på vad som är vrångt. Det som är bra behöver vi inte kommentera. Jag hade i mitt första inlägg enligt debattreglerna bara sex minuter på mig. Jag har utgått från två praktiska fall som jag verkligen har studerat, och jag måste säga att här fungerar inte rättsmaskineriet. En av orsakerna är, som jag tidigare har nämnt, att man mäter effektiviteten i ekonomiska termer — dvs. man prioriterar det fiskala framför objektiviteten och sakligheten. Det strider helt mot vad justitiekanslern säger. Jag måste fråga justitieministern: Är det inte riktigt att man måste prioritera sakligheten? Då måste man väl ange lagrum. Det vore utmärkt om detta verkligen betonades. Tyvärr är förvaltningslagen, vilken är efter bearbetning i departementet sämre än utredningens förslag när det gäller lagmotiveringar — jag vill nämna att jag själv satt med i utredningen. Jag raljerade inte om Birger Jarl. Jag sade bara att det ena begreppet var äldre än det andra och att bägge är lika viktiga. Justitieministern tog upp frågan om regeländringarna på skattesidan. I de remissyttranden som jag har gått igenom sägs det — det gäller nästan samt och Prot. 1985/86:129 synnerligen — att det behövs materiella förändringar i skatterätten. Det andra — 28 april 1986 ökar rättssäkerheten bara marginellt. Det är framför allt skatterätten som har kritiserats utomlands. Jag kan hänvisa till artiklar från ett mycket stort seminarium i Zörich, där man ansåg att Sveriges rättsutveckling var sådan att den borde kritiseras. Vi borde på ett positivt sätt ta emot kritiken och förbättra saker och ting. Sedan till Europakonventionen. Östen Undén var i viss mån — på grund av historiska orsaker, rättstradition och vår konstitutionella tradition — skeptisk till Europakonventionen. Detta har inte framkommit så mycket i debatten, men det framgår av skrifterna. Jag måste fråga justitieministern: Är regeringen fortfarande negativt inställd till eller tveksam i fråga om Europakonventionen? Varför inkorporeras den annars inte i svensk lagstiftning? Varför vill regeringen inte ange vilka skäl som talar mot detta? Det hade då kunnat göras en tidigare prövning av lagstiftning mot Europakonventionen, varigenom de problem som finns i dag hade kunnat undvikas.

Herr talman! Får jag börja med att säga att jag inte alls tänker falla justitieministern i armarna — däremot skulle jag gärna, som gammal hälsovårdsminister, vilja rekommendera honom C-vitamin, som kunde bota förkylningen. Jag tycker, Margit Gennser, att man i en debatt måste kommentera även sådant som är bra. Man skall förklara både när man är enig och när man inte är det — min erfarenhet är att möjligheten då är större att motståndaren lyssnar på vad man har att säga när man inte tycker som han. Det gör jag inte alltid, vilket Margit Gennser säkert vet och vilket justitieministern mycket noga har fått reda på. Justitieministern säger att det är påtagligt svårt att hitta exempel på rättsosäkerhet. I dag har det emellertid tagits fram två exempel, och om justitieministern hade varit i kammaren när vi diskuterade lagstiftningen om företagsbot hade han kunnat få hjälpa vice ordföranden i justitieutskottet att förklara ett exempel som jag då gav honom men som jag inte skall upprepa i dag. Justitieministern säger vidare, att om debatten skall ge något väsentligt skall den också vara konstruktiv. Herr talman! Jag måste då upprepa mitt konstruktiva förslag, som Margit Gennser och jag är helt eniga om, nämligen att myndigheter borde åläggas att i texten till besluten ange de lagparagrafer som de har stött sina beslut på. På den punkten ställde jag en fråga till justitieministern som jag inte har fått ett tillfredsställande svar på — chansen finns fortfarande.
Herr talman! Om reglerna för interpellationsdebatter hade varit annorlunda skulle jag också ha ägnat mig åt att berömma justitieministern. Det är utmärkt att regeringen föreslår en ändring så att förvaltningsbeslut kan tas upp i domstol. Det hade varit ännu bättre om regeringen också hade 89 sett till att äganderätten till fast egendom hade blivit bättre-.skyddad — PBL kommer inte att ändra det.

Det är mycket viktigt att påpeka dessa saker, och justitieministern måste ta emot dessa påpekanden på ett positivt sätt. Tänk på att det är enskilda människor som drabbas av sådana här åtgärder och som faktiskt förlorar många år av sitt liv! Jag känner till det av egen erfarenhet när det gäller dessa två fall. Därför tycker jag att vi skall ta det mycket allvarligt. Det är därför som jag är upprörd, herr justitieminister. Men jag hoppas att denna min upprördhet skall leda till något konstruktivt så att man granskar frågorna från alla håll och tillägnar sig den fantasi som behövs för att förbättra lagarna. Vi måste ha fantasi och inlevelse i hur de människor som drabbas verkligen känner det. Jag är helt övertygad om, Karin Ahrland, att min kritik kommer att leda till något konstruktivt. Jag är glad över att det kommer en ny förvaltningslag. Jag satt i utredningen. Jag hade, herr justitieminister, varit ännu gladare om förslaget hade liknat förvaltningsrättsutredningens förslag något mer. Då hade myndigheterna fått ännu klarare regler. Det hade inte stått att de bör om möjligt ange motiv, då hade det stått att de skall ange motiv, de skall ange lagrum, så att enskilda människor vet vad de har att rätta sig efter.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag planerar några åtgärder som tvingar fackliga organisationer, vilka kollektivt ansluter medlemmar till ett politiskt parti, att informera medlemmarna om detta. Jag har vid flera tillfällen — senast den 20 februari i år — inför riksdagen redovisat regeringens uppfattning i saken. Regeringen har samma uppfattning i dag. Jag upprepar alltså att den föreningsfrihet som vi har här i landet och som är skyddad i grundlagen innebär att det står var och en fritt att organisera sig politiskt. Ingen kan tvingas att vara medlem i ett parti. En annan sida av föreningsfriheten är emellertid att organistationer bör få besluta om sina egna angelägenheter. Så t.ex. bör varje politiskt parti självt bestämma om formerna för medlemskap i partiet. De fackliga organisatio nerna bör också själva besluta om i vilken ordning de skall lämna information — Prot. 1985/86:129 till sina medlemmar. 28 april 1986 Mitt svar till Sten Andersson är alltså nej. aa RA BA ed Om informationen om Anf. 17 STEN ANDERSSON i Malmö : kollektivanslutning till Herr talman! Jag tackar för svaret. polittski para Man brukar av och till i riksdagen tala om att det finns fyra demokratiska partier. Jag är beredd att hålla med om antalet, men däremot inte om vilka partier det gäller. Jag tycker att det kan vara korrekt att säga att vpk i Sverige faktiskt är demokratiskt. Vad deras broderpartier i andra länder gör behöver inte påverka oss här i Sverige. Däremot, herr talman, finns det faktiskt en fläck på socialdemokratins sköld. Det är inte fullt ut det demokratiska parti som man påstår sig vara. Partiet tillämpar nämligen en medlemsanslutning, en medlemsvärvning, som innebär att människor i vissa fall blir medlemmar i det socialdemokratiska partiet utan att veta om det. Det finns även många fall där människor blivit medlemmar i det socialdemokratiska partiet, trots att de redan har varit medlemmar i ett annat politiskt parti. Jag har frågat justitieministern om han via nya bestämmelser är beredd att tvinga fackförbunden att informera sina medlemmar då de anslutits till det socialdemokratiska partiet. Han svarar att det vill han inte göra. Sedan säger han också att det står var och en fritt att organisera sig politiskt. Varför han behöver offra trycksvärta på det förstår inte jag. Den frågan har jag aldrig ställt, och jag hoppas att jag aldrig i Sveriges riksdag kommer att ställa den till någon minister. Det är en fundamental självklarhet att var och en har rätt att organisera sig i ett politiskt parti. Vidare säger ministern att ingen tvingas att vara medlem i ett parti. Det är en ”sanning” inom citationstecken. För om man, herr talman, inte vet om att man är medlem i ett politiskt parti är det väl samma sak, i klartext, som att man tvingas vara med i ett politiskt parti. I dag är situationen den att drygt 600 000 av LO:s medlemmar är kollektivt anslutna till socialdemokratiska partiet. Som jag sagt tidigare är det många som inte vet om det, och det är många som också är medlemmar i ett annat politiskt parti. Massvis med undersökningar genom åren har klart och tydligt visat att en stor majoritet av det svenska folket anser att medlem i ett politiskt parti skall man bara bli av egen fri vilja. Partiet skall av egen kraft få människorna att söka medlemskap. Jag har frågat många gånger och kommer att fråga många gånger till: Varför kan inte socialdemokraterna acceptera den metod som alla andra politiska partier accepterar, nämligen att låta människor efter fritt, eget och moget övervägande bli medlemmar hos dem? Herr talman! Jag vill påstå att socialdemokraterna säljer en bit av sin demokratiska heder för pengar och för medlemskap. Det är naturligtvis inte alls trevligt för partiet att över en natt bli av med 20-30 milj.kr. eller kanske mista en halv miljon medlemmar. Det är faktiskt vad som kan bli fallet. Runt omi Sverige har man vid vissa tillfällen prövat att slopa kollektivanslutningen och sagt att människor får bli medlemmar den gängse vägen. Vad har då hänt? Trots stora kampanjer har bara ca 10-15 26 av de tidigare till 100 9 9 anslutna medlemmarna blivit medlemmar. Det är klart att det är besvärligt att behöva ställas inför en sådan fatalitet. På flyget hit i dag läste jag en annons i en tidning där socialdemokraterna sade: Vill ni bli medlemmar hos oss så skicka in blanketten. Det är en mycket bra metod, och den borde man använda till 100 96 och inte göra som nu, när man uppenbart förnedrar människorna. Man tror inte att människorna själva kan tänka, och därför fortsätter man med denna metod. En stor majoritet av socialdemokraternas egna medlemmar tycker att kollektivanslutningen är förkastlig. Herr talman! Jag ställer inte upp bakom påståendet att även socialdemokraterna till alla delar och fullt ut är ett demokratiskt parti förrän den dag man tvättar bort kollektivanslutningen.
Herr talman! Det är ett intressant påstående från Sten Andersson i Malmö att socialdemokratiska partiet inte skulle vara ett demokratiskt parti. Jag noterar att det påståendet är gjort här. Det är inget fel, Sten Andersson, på principen att man bör bli medlem i ett parti genom att själv begära medlemskap. Men det är heller inget fel på principen att ideella föreningar, bl.a. politiska partier, själva skall få bestämma om formerna för medlemskap. Det är den senare principen som har lång hävd i Sverige. Föreningarna själva skall utan statsmakternas inblandning få bestämma om formerna för sin veksamhet. Det är den principen som för arbetarrörelsen är övergripande. Jag har närmare utvecklat skälen för denna ståndpunkt så många gånger i denna kammare att jag inte skall upprepa dem nu med anledning av Sten Anderssons interpellation i dag. Herr talman! Jag förutsätter att det är självklart att rätten att reservera sig mott.ex. en facklig avdelnings beslut om medlemskap — Sten Andersson, det är inga fackförbund som beslutar utan det är fackliga avdelningar — skall göras känd, och den rätten skall kunna utövas effektivt. Till skillnad från Sten Andersson anser jag att det inte behövs förbudslagstiftning och insatser från domstolar eller andra delar av rättsväsendet för att detta skall fungera.

Herr talman! Justitieministern säger att han inte vill upprepa skälen för kollektivanslutning. Det hade inte heller jag gjort i hans ställe; de är mycket, mycket dåliga. Vidare säger justitieministern att han har noterat att jag har sagt att socialdemokratin inte till alla delar är ett demokratiskt parti. Det går bra att notera det en gång till; jag kan skriva under varenda bokstav i det påståendet. Det finns förvisso en reservationsrätt, men för att kunna reservera sig måste man ju i rimlighetens namn veta om att man blivit medlem i något parti. Om kollektivanslutningen som anslutningsform säger justitieministern att den länge har varit accepterad. Den har varit accepterad av ledningen för socialdemokratiska partiet och av ledningen för en del LO-förbund. Jag tror inte, herr talman, att alla de undersökningar är felaktiga som genom åren gjorts av svenska folkets uppfattning och som alla har visat att majoriteten — Prot. 1985/86:129 anser att det är fel att kollektivt ansluta medlemmar till ett politiskt parti. 28 april 1986 Kan justitieministern i dag här i kammaren visa på någon undersökning bland svenska folket där en majoritet sagt ja till den formen av politisk anslutning, skall jag bli den förste att gratulera honom. Han lär få leta mycket, mycket länge för att finna en sådan. Herr talman! Jag vet att justitieministern är anhängare av demokrati och av i demokratisk ordning fattade besluts giltighet, och det är jag också. Men det finns ibland en risk för att man våldför sig på demokratin. När det gäller reservationsrätten har en del fackförbund mycket knepiga regler. De är så knepigt gjorda att man får intrycket att de har gjorts så knepiga för att det skall bli svårt att reservera sig. Man kan, hör och häpna, t.ex. inte jag ser att jag nu har mycket litet av min taletid kvar — begära reservation i ett brev försett med ens egen namnteckning; man måste personligen besöka en expedition. Detta kan inte vara demokrati.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på interpellationen. Bakgrunden till interpellationen är att en del av den verksamhet som bedrivs av särskilt bildade förvaltningsbolag kommer i direkt konflikt med och försvårar målmedvetet socialt arbete, exempelvis då det gäller olika insatser för att rehabilitera s.k. problemfamiljer. Vidare har de metoder som använts av dem som berörts i några fall upplevts som hot och kränkningar av den personliga integriteten och som minskad trygghet i boendet. Deklarationer från ansvariga i resp. förvaltningsföretag, t.ex. att alla som inte betalt hyra i tid och att alla som stör eller är avvikande från vad man betraktar som normalt skall bort, är naturligtvis inte förenliga med en bra social bostadspolitik. Hembesök hos s.k. problemfamiljer, med förbigående av sociala myndigheter, då man försöker skrämma hyresgästerna att ”frivilligt” flytta, kan enligt min mening inte heller accepteras. Med vackra deklarationer om att man skall omdana bostadsområdena, utveckla boendekvaliteter och skapa en bra bostadssocial miljö har man övertygat vissa allmännyttiga bostadsföretags ledningar om att man skall ta hand om och lösa deras problem. Det rör sig här oftast om mycket känsliga och komplicerade frågor som inte går att lösa med aldrig så effektiva metoder och resonemang, t.ex. när det gäller att man skall ställa samma krav på alla boende. Det är viktigt att betona att frågan om att förbättra problemområden i huvudsak inte är en fråga om teknik eller effektiva metoder för att hålla efter eller skrämma hyresgäster. Det handlar mycket ofta om tämligen renodlade sociala problem som delvis har sin grund i dåliga bostadsmiljöer, men framför allt i arbetslöshet, sjukdomar, anpassningsproblem, dålig ekonomi och alltför höga hyror. Att ställa rimliga krav på alla boende innebär inte detsamma som att ställa samma krav på alla! Att ställa samma krav på alla låter kanske bra men är i praktiken orimligt! Man kan exempelvis inte ställa samma krav på en flerbarnsfamilj med två tre små barn då det gäller förslitning av lägenheten eller vad som av andra upplevs som störningar och problem. Man kan inte ställa samma krav på en invandrarfamilj, som inte kan svenska, att på en gång iaktta ordningsregler och bestämmelser som är främmande för deras vanor och kultur. Man kan inte heller kräva samma regelbundenhet när det gäller betalning av hyra av dem som på grund av sjukdom, arbetslöshet eller andra svårigheter inte har möjlighet att i tid betala sin hyra. Man kan inte heller ställa samma krav på människor med sociala handikapp och svårigheter att leva upp till ”normalsvenska” beteenden, då de saknar den sociala tryggheten i sitt liv. Enskilda fall har visat att ett överlåtande av mycket besvärliga och komplicerade frågor till särskilda förvaltningsbolag har medfört svårigheter för ett meningsfullt socialt arbete och upplevts som en betydande osäkerhet = Prot. 1985/86:129 då det gäller trygghet i boendet och rätten till en bra bostad. Det har i 28 april 1986 praktiken inneburit större problem för dem som redan har problem och större otrygghet och osäkerhet för dem som bäst behöver ökad trygghet och säkerhet. De kommunala allmännyttiga bostadsföretagen bör ta sitt hela och fulla ansvar och inom ramen för sin verksamhet göra nödvändiga insatser i samråd och samarbete med de sociala myndigheterna, hyresgäströrelsen och de berörda hyresgästerna. Även här tycks bostadsministern och jag vara helt överens. Men det behövs enligt min mening inga särskilda bolag eller företag med eller utan medverkan eller deltagande från allmännyttan för att klara problem i samband med förvaltningen och verkställandet av en social bostadspolitik. Nödvändig kompetens och praktiska kunskaper finns hos bostadsföretag, hos hyresgäströrelsen, hyresgästerna själva och inte minst hos socialarbetarna. Låt mig till sist i anknytning till svaret bara nämna att jag hade tillfälle att i fredags och lördags bevista hyresgästföreningens i Storstockholm fullmäktigemöte. Det kan nämnas att hyresgästföreningen har 100 000 medlemmar. Vid detta tillfälle blev det en ganska omfattande debatt om de här problemen. Vid fullmäktigemötet tog man klart avstånd från de metoder som har använts i det här arbetet och också från systemet med särskilda företag, som får tjäna pengar på tjänsterna åt de allmännyttiga bostadsföretagen. Från flera håll försäkrades att man på allt sätt skulle försöka motverka detta. Om det blir nödvändigt hoppas jag att även bostadsministern kommer att ställa upp — på sitt sätt och med de metoder som kan anses lämpliga — för att motverka en utveckling som enligt vår mening är olycklig.

Herr talman! Får jag först säga att jag mot bakgrund av min erfarenhet på området delar uppfattningen att de allmännyttiga bostadsföretagen generellt sett gör mycket bra insatser för att klara sin mycket svåra uppgift som kommunernas instrument för att vi skall få en bra bostadspolitik. Även på den punkten är vi helt överens. Men just med utgångspunkt i dessa erfarenheter ter det sig underligt att man tillskapar särskilda företag. Här gäller det ju personer som har gjort många misslyckanden, som sannerligen inte har varit till båtnad för hyresgästerna. Nu har de här personerna funnit för gott att söka sin lycka på den här marknaden och etablera sig som något slags specialister på sanering av bostadsområden för att skapa — som de själva har kallat det — normalsvenska områden. Jag menar att de allmännyttiga bostadsföretagen, med den utomordentliga hjälp som de i sin verksamhet får från SABO, i stället borde ägna mera kraft och arbete åt att själva ta hand om och klara de här problemen, utan anlitande av konsulter och enskilda företag av olika slag. Jag säger det här därför att jag menar att de erfarenheter som vi hittills har fått i stort sett är bra. Det har skapats bostadsområden med större trivsel, med mera av ordning och reda osv. Men det är bara den ena sidan av saken. Också de hyresgäster som man med olika metoder har fått bort från bostadsområdena måste ju bo någonstans, och för många av dem har situationen förvärrats. Detta problem har uppmärksammats bl.a. av de nio socialsekreterarna i Haninge och Tyresö kommuner.

Detta är en social fråga, och det är de sociala myndigheternas uppgift att i samråd med bostadsförvaltningarna försöka klara dessa problem.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret. Sedan vill jag tacka statrådet och de övriga i regeringen för att de fattat det kloka och framsynta beslutet att den här verksamheten skall prövas enligt 136 a § byggnadslagen. Dessutom vill jag tacka för meningen om att kolläktring intill dess regeringen annorlunda beslutar inte får bedrivas någon annanstans än vid Vinterklasen, dvs. där sådan verksamhet redan pågår. Detta betyder att regeringen får tid och möjlighet att noga gå igenom de problem som lyfts fram av enskilda, organisationer och myndigheter, problem som rör fiskare och fritidshusägare, fisk och fåglar, buller och damm. Regeringen kommer att ha tillgång till och kunna beakta allt det material som behövs för att kunna fatta såväl vissa som visa beslut. Därför tänker jag inte uppehålla mig mer vid detta nu utan anser fråga 3 vara besvarad. I vad gäller fråga 1 säger representanter för Oxelösunds hamn att hamnbolaget beslöt om investeringarna innan man visste att kolläktringen skulle bli en regeringsfråga. Det är visserligen riktigt. Men om hamnbolaget hade frågat dem som berörs av en kolläktring i inre Bråviken, så hade bolaget fått reda på hur stark opinionen var mot denna kolhantering — och framför allt att både länsstyrelsen i Östergötland och Norrköpings kommun har många anledningar att påpeka att Bråvikenområdet ur flera synpunkter är känsligt. Detta redovisas i bl.a. den fysiska riksplaneringen och i utredningen om mark, luft och vatten i Bråvikenområdet. ”Många starka intressen såsom naturvård, friluftsliv, fiske, industriell verksamhet och sjöfart riktas mot Bråviken”, skriver östgötarna. Man måste väl ändå utgå från att hamnbolaget läst de utredningar som gjorts, om och kring Bråviken och visste vilket känsligt område man gav sig in i. Vidare borde väl hamnbolaget ha insett att bestämmelsen i 7 kap. 2 § lagen om åtgärder mot vattenförorening inte kunde innefatta buller, damm, inverkan på fisket etc., utan att ytterligare prövning här kunde förutses. Det Prot. 1985/86:128 = är ju inte heller förbjudet för någon i vårt samhälle att använda sunt förnuft — vilket borde leda till slutsatsen att man inte bör få läktra kol i Bråviken, när man inte ens får inrätta en liten fiskodling där. Jag hoppas verkligen att regeringen vid den nu beslutade prövningen av ärendet inte tar hänsyn till de investeringar som hamnbolaget redan gjort för en utökning av kolläktringen. Det får inte bli så att något bolag, någon kommun, industri eller annan verksamhet får provocera fram för de egna intressena positiva men för miljön negativa beslut genom att sno på och investera innan slutgiltiga beslut fattats. Därmed går jag ifrån fråga 1. I ett remissvar från Oxelösunds hamn till bostadsdepartementet, daterat den 28 februari 1986, dvs. en och en halv månad efter det att naturvårdsverkets skrivelse gått till regeringen, skriver hamnbolaget bl.a. följande: ”Vi har aldrig begärt rätt att bedriva verksamhet, som är miljöstörande, på inre Bråviken. Däremot har vi deklarerat, att vi avser att läktra kol där. —- Hamnbolagets styrelse har efter hörande av landshövdingen i D län samt kommunalråd i berörda kommuner funnit för gott att investera i dels väsentlig utökning av personalstyrkan och dels inköp av anläggningar för läktring och lossning av energikol.” Detta skriver man trots att något samråd inte skett med Norrköpings kommun, där det mest kritiserade läktringsstället skulle ligga, och utan att ha talat med länsstyrelsen i Östergötland, det län som berörs. Såväl Norrköpings kommun som länsstyrelsen framhåller i sina resp. skrivelser till naturvårdsverket att någon direktinformation inte getts av hamnbolaget. ”Miljöoch hälsoskyddskontoret har underhand informerats om frågan” står det, resp.: ”Länsstyrelsen har underhand informerats om att en kolhantering planeras i Bråviken.” Sina remissvar i november 1985 bygger de på information som de själva skaffat sig. Inte heller när det gäller den skrivelse som gick till bostadsdepartementet i februari hade det skett något samråd med Norrköpings kommun och E läns länsstyrelse. Därför skulle jag vilja fråga: Har statsrådet någonting att säga i anledning av fråga 2i interpellationen? Det vore intressant för alla dem som jobbar med den här frågan och för dem som eventuellt kommer i samma situation någon gång någon annanstans att i så fall få höra det. Till slut: ”Bestämmelsen --- om åtgärder mot vattenförorening från fartyg och sjöfartsverkets föreskrifter torde emellertid endast kunna tillämpas på eventuella vattenföroreningar från läktringen”, skriver naturvårdsverket. ”Luftföroreningar, buller, ankringars ev inverkan på fisket mm måste prövas i annan ordning.” Det verkar som om lagstiftningen i det här fallet inte är glasklar. Naturvårdsverket för därför resonemanget vidare och beslutar göra en framställning om prövning enligt 136 a § byggnadslagen, en framställning som regeringen alltså lyckligtvis beviljat. Med anledning av vad jag här har citerat om lagstiftningen skulle jag också vara intresserad av att få reda på om statsrådet anser att lagstiftningen på det här området borde göras klarare.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig: 1. På vilket sätt har löntagarfonderna inneburit ett ökat inflytande för de anställda? 2. På vilket sätt har löntagarfonderna genom sitt agerande främjat svensk produktion och sysselsättning? 3. I vilken omfattning har löntagarfonderna haft en dämpande effekt på löneutvecklingen? 4. Ärett förslag att förvänta i avsikt att löntagarfondernas styrelseledamöter utses på ett annat sätt än vad som är fallet för närvarande? Mina svar är följande: Fråga 1: Löntagarfonderna ger de anställda i ett företag ökat inflytande, bl.a. genom att en löntagarfondsstyrelse kan överlåta åt en lokal facklig organisation i företaget att utöva rösträtt för hälften av de aktier fonden har i företaget. Denna möjlighet har år 1985 utnyttjats vid 20-30 bolagsstämmor Fråga 2: Löntagarfonderna har genom sina betydande placeringar på aktiemarknaden, på samma sätt som andra placerare, skapat förutsättningar för en vidgad försörjning med riskkapital och härvid främjat produktion och sysselsättning. I ett betydande antal fall har vidare direkta placeringar gjorts i olika företag. Fråga 3: Förekomsten av löntagarfonder och vinstdelningsskatt är endast en av många faktorer som kan påverka lönebildningen. Att i siffror ange i vilken omfattning en sådan påverkan har skett är knappast möjligt. Vi kan konstatera att det tvåårsavtal som nu slutits på det privata avtalsområdet innebär en nedväxling till en lägre lönestegringstakt. Fråga 4: Den särskilda utredare som fått i uppdrag att utreda frågan om direkta val av styrelser i allmänna pensionfonden kan förväntas redovisa sina överväganden under hösten 1986. Jag vill sammanfattningsvis konstatera att den svenska ekonomin under senare år i hög grad återvunnit hälsan. Det är också den tidsperiod då löntagarfonder diskuterats, beslutats, införts och börjat verka.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag skall börja med det sista påståendet. Vi har människor som arbetar på olika marknader runt om i Sverige och som beskriver vissa företeelser. Ju duktigare de är att beskriva för att lura in folk, desto sämre är det som regel. Jag skulle vilja säga så här till statsrådet med anledning av statsrådets sista mening i svaret. Om statsrådet skulle bli utkastad från regeringen, skulle han kunna bli inkastare på Kiviks marknad. Jag har aldrig någonsin hört ett sådant påstående som att löntagarfonderna skulle vara delaktiga i uppgången i den svenska ekonomin. Det är första gången vi har hört detta, men det är trots allt noterat. Nej, vad det handlar om på den biten är faktiskt följande. Det är inte en socialdemokratisk regering i Sverige som skall tackas för detta, utan borgerlig politik som förts i andra länder av borgerliga politiker som statsrådets kolleger snart sagt varje dag kritiserar, plus en kraftig sänkning av oljepriserna. Det är detta som är orsakerna till att Sveriges ekonomi i dag någorlunda seglar i medvind. Hur länge man än söker går det inte, herr talman, att hitta ett socialdemokratiskt land som ens till delar kan tackas för att vi i Sverige i dag har en relativt hygglig ekonomisk situation. Den regering som misslyckas med att ta till vara det läge vi i dag befinner oss i skulle man utan tvekan kunna kalla för synnerligen inkompetent. Sedan tillbaka till de direkta frågorna och svaren. Statsrådet säger att de fyra fonderna har gett det lokala facket möjlighet att rösta vid 20-30 bolagsstämmor. Jag vill nog påstå att det är ett litet inflytande med tanke på den enormt stora summa pengar det här handlar om. En fråga till herr statsrådet: Hur skall alla de hundratusentals eller kanske mer än en miljon svenskar, anställda i mindre företag, där fonderna inte kan få något inflytande, dra nytta av de sagolika egenskaper som statsrådet och hans kolleger ibland tillskriver fonderna? Både de anställda och företagen får bara vara med och betala. Har fonderna genom sitt agerande främjat svensk produktion och sysselsättning? Det påstår statsrådet att de har gjort ”genom sina betydande placeringar”. Häromdagen hade vi här i riksdagen förmånen att lyssna till en debatt där statsrådets partikollega sade att de inte hade gjort någonting alls utan varit ganska harmlösa. Det är intressant att se att det tydligen finns skilda uppfattningar. På fråga 3, om avgifterna till löntagarfonderna har inneburit lägre lönekrav från de anställda, svarar statsrådet att det är svårt att i siffror ange omfattningen. Jag tror inte ett ögonblick att de har betytt någonting alls!

I vad gäller fråga 4 om direkta val till löntagarfondsstyrelserna finns här ett klart besked. Vi kan ju bara hoppas att det blir så som man lovade i valrörelsen 1982, då man sade att vi på sikt kommer att ha direkta val till löntagarfondsstyrelserna. Herr talman! Jag tror nog att de resultat som fonderna har åstadkommit, och det buller och bång som har åstadkommits kring fonderna, har varit mycket irriterande för statsrådet och hans kolleger. För vad är det man har sysslat med? Jo, regeringen har fått sparka en löntagarfondsdirektör. Man har sysslat med en verksamhet som man tidigare mycket skarpt kritiserat, nämligen kvalificerad klippverksamhet. Vi hart.o.m. sett att man har gått in i styrelsen i just ett sådant klippföretag, trots att fonderna från början avsågs främja långsiktiga placeringar och produktion. Herr talman! När vi i riksdagen fattade beslut om genomförandet av dessa fonder blev det riksbekant att finansministern skrev några versrader om att han lyckats baxa löntagarfonderna ända hit. Jag är benägen att tro att risken är stor att finansministern, om han hade vetat det vi vet i dag om hur de skulle utvecklas och hur de skulle bära sig åt, skulle ha givit ut en hel diktsamling mot fonderna. Då hade vi kanske sluppit löntagarfonderna.
Herr talman! Gycklarnas afton på Kiviks marknad har Sten Andersson i Malmö närmare till än jag, har jag en känsla av efter detta inlägg. Låt mig göra en väldigt kort summering av detta med löntagarfonder. Socialdemokratiska partiet diskuterar hur man skall klara industrins kapitalförsörjning och en ökad kapitalbildning utan att det leder till en sned förmögenhetsfördelning. Ett förslag gäller löntagarfonder. De borgerliga partierna och Arbetsgivareföreningen går hårt emot det och säger: Detta blir en ekonomisk katastrof för Sverige. Gör inte det. Så införs löntagarfonderna hösten 1983 under stort gny och skrammel. Nu försöker Sten Andersson i Malmö leda i bevis att SAF och moderaterna och 4 oktober-kommittén hade rätt — det blev en ekonomisk katastrof. Eller som det litet mildare uttrycks i interpellationen: ”inget som pekar på att fonderna hitintills verkat i syfte att uppfylla de ställda målsättningarna”. Håller man sig till verkligheten pekar den entydigt på att vi lyckats bra med att lösa de problem som löntagarfonderna har syftat till att lösa. De skulle stödja den solidariska lönepolitiken och bidra till en rimligare lönekostnadsutveckling, bidra till en jämnare förmögenhetsfördelning och genom medägande stärka löntagarinflytandet, förbättra kapitalbildningen och stärka ATP-systemet. Jag säger inte att det bara behöver vara löntagarfondernas förtjänst. Jag hävdar inte det. Men den som med facit i hand vill hävda att löntagarfonderna skulle ha motverkat dessa syften, den påtar sig en omöjlig pedagogisk uppgift. Det blir rent av en smula löjeväckande.

Herr talman! Jag sade i mitt inlägg att löntagarfonderna under de här två åren har åstadkommit mycket buller och bång. Det är av en sådan art som man inte talade om innan man genomdrev löntagarfonderna. Jag talade om att man har fått lov att sparka en av fyra fonddirektörer. Jag är väl medveten om att det finns sådana människor också inom det privata näringslivet. Men detta handlar alltså om en av fyra — 25 96 — som man har fått sopa bort därför att han sysslade med mycket tvivelaktiga affärer. Jag skall försöka att ur minnet citera vad min namne Sten Andersson sade för en tid sedan i en tidningsartikel. Han sade att vi måste se till att få bort de här klippföretagen eller minska deras verksamhet, för den är skadlig för tilltron till vår ekonomi. Men det är ju precis vad dessa fonder har gjort! Sedan har de i och för sig investerat i en del företag såsom t.ex. Ljusne Kätting, men den biten bjuder jag på. Alla kan ju göra fel. Men att påstå att löntagarfonderna hitintills har visat någonting av den effekt som man påstod att de skulle ha är väl en ganska grov överdrift. Statsrådet talar om moderaterna, arbetsgivarna, SAF och 4 oktoberkommittén. Jag vågar påstå, herr statsråd, att det inte finns någon annan fråga som har genomdrivits i Sveriges riksdag där man nästan bevisligen har kunna säga att det har varit ett kompakt folkmotstånd. T. o. m. bland LO:s medlemmar var motståndet stort. LO, som från början drev dessa frågor, har i undersökning efter undersökning, både före och efter fondernas genomförande, visat: Fonderna är ingenting som man vill ha. I det läget, herr statsråd, har vi moderater samma ståndpunkt som många av dem som röstar på statsrådet och hans parti. Jag skulle vilja avsluta med en rekommendation, med tanke på att den nye statsministern har sagt att vi skall ha fler samförståndsfrågor. Ett ypperligt sätt för statsminister Carlsson att visa prov på samförståndsförmåga är att snarast avveckla löntagarfonderna. De betyder inget positivt för den svenska välfärden.

Herr talman! I den styrelse som det rör sig om är det faktiskt 100 90 av direktörerna som har bytts ut. Det blir så i alla bolag som byter verkställande direktör. Riksdagen beslöt att genomföra löntagarfonderna enligt det förslag som hade lagts fram. Jag tror att det har varit gynnsamt för Sverige att så skedde. Jag tycker att det faktiskt vore passande om Sten Andersson i Malmö kunde konstatera att skräckskildringarna av vad som skulle följa i löntagarfondernas spår har visat sig vara alldeles felaktiga. Ulf Adelsohn var en av dem som spred dessa skräckskildringar. Jag förmodar att Sten Andersson var en annan. Ulf Adelsohn sade: Löntagarfonderna kommer att bli ett dråpslag mot svenskt näringsliv. Det får tydligen kosta vad det vill för vårt lands ekonomiska styrka och för vårt folks frihet och välfärd. Detta var bara ett exempel på vad som beskrevs skulle hända. Bara tanken på löntagarfonder skulle leda till en katastrofal utveckling. Har då löntagarfonderna blivit ett dråpslag mot svenskt näringsliv? Har vårt lands ekonomiska styrka försvagats? Lönsamheten i svenskt näringsliv har stärkts kraftigt. Produktionen har ökat mycket markant. Exporten har stigit med ca 20 20 och investeringarna i industrin med ca 40 96. När det gäller inflationen talar vi nu om 2-3 96 i stället för 10-12 26. Löneavtalen har, som jag tidigare sade, slutits på en nivå som är gynnsammare för svenskt näringsliv än vad vi har varit vana vid. Statsbudgeten har sanerats. Kapitalbildningen i landet har stärkts. Arbetslösheten har gått ned. Man får vara ganska blind om man skall beskriva detta som en ogynnsam utveckling för Sverige i löntagarfondernas spår.

Herr talman! Jag noterar nu i mitt sista inlägg att statsrådet i alla fall har tagit ett halvt steg tillbaka. Tidigare sade han att han visste att löntagarfonderna hade betytt något positivt för Sverige — nu tror han det bara. Jag har åtminstone haft viss framgång med denna debatt. De moderata skräckskildringarna handlade om det långsiktiga perspektivet. Vi ser i dag hur man smider planer, t.ex. hos en organisation som är statsrådet mycket närstående, på att löntagarfonderna skall fortsätta att utvecklas och få mer och mer pengar. Det var detta scenario som vi utmålade. Jag är inte säker på att statsrådet har kraft att stå emot när Stig Malm & Co. kommer och begär stora utökningar av fonderna. Det sades också att fonderna skulle kapa övervinsterna så att det skulle bli en' jämnare fördelning. Men vi har ju sett vilken bokföringsmässig cirkus det blivit under det senaste året här i landet. Kommunala företag har fått ändra redovisningarna därför att de varit tvungna att betala stora avgifter till fonderna. Förlustföretag — alltså företag som bevisligen gått med förlust — har fått betala pengar till fonderna. Företag som haft klara investeringsplaner har inte kunnat sjösätta dessa fullt ut därför att de har varit tvingade att betala pengar till löntagarfonderna. Trots att jag inte är säker på att statsrådet Johansson kommer att tro mig vågar jag påstå, herr talman, att man ute i företagen — det må gälla stora eller små — är bäst skickad, mest lämpad och mest kompetent att själv avgöra hur man skall använda sina egna pengar. Någon sådan kompetens finns förvisso icke — i varje fall har vi inte sett den ännu — hos ledamöterna i fondstyrelserna. Jag fick inte något svar på min fråga till statsrådet om han kunde visa på någon tidningsartikel eller något TV-program där jag hade kunnat konstatera att statsrådet eller hans kollega finansministern hade sagt till löntagarna att de måste dämpa sina lönekrav därför att pengar måste avsättas till fonderna. Jag tror att statsrådet får söka mycket länge för att hitta en sådan artikel eller ett sådant TV-program. Till sist vill jag, med tanke på att vi nu i Sverige skall ha ett ökat samförstånd, vidarebefordra mitt budskap: Det bästa bidraget till ett ökat samförstånd vore att en gång för alla skrota löntagarfonderna.
Herr talman! Det viktiga att konstatera är väl att lönekraven faktiskt har dämpats. Till sist vill jag göra två korta kommentarer. För det första: Enligt den agitation som fördes var det inte bara i det långsiktiga perspektivet som löntagarfonderna skulle innebära bekymmer, ja, katastrof för svensk ekonomi. Bara själva införandet av fonderna skulle leda till denna effekt hos näringslivet. Erkänn, Sten Andersson i Malmö, att åtminstone detta var fel. För det andra: Sten Andersson trodde att han hade haft någon framgång i den här debatten. Jag är inte så säker på det.

Fru talman! Finansutskottets betänkande 1985/86:15 behandlades delvis, som talmannen meddelade, redan den 24 april. Det handlar om vissa anslag inom civildepartementets område, den statliga förvaltningens effektivitet, den offentliga sektorns förnyelse samt anslag till vissa myndigheter. Den rubrik som har tilldragit sig det största intresset, den längsta reservationen och det längsta anförandet är den offentliga sektorns verksamhet. Reservation 1, signerad av moderater och folkpartister, handlar just om detta. Vi socialdemokrater noterar med uppskattning att centern inte gått med på den. När man läser igenom reservationen blir min reaktion: alltför väl känner vi den sången. För det är som vanligt en lovsång till hur privatisering, av det som jag vill kalla för den gemensamma sektorn, skall bringa lycka och välstånd till människorna. Reservation 1 är en åtgärdskatalog på hur marknadskrafterna enligt moderater och folkpartister är nödvändiga för att man skall kunna åstadkomma en förnyelse av den gemensamma sektorn. Jag skall kommentera några av förslagen. Avskaffa monopol och specialregler vad gäller arbetsförmedling, post, tele och transporter är ett av kraven. Monopolet vad gäller postverket innebär endast att man mot betalning befordrar slutna brev upp till 20 gram. Hur tror Margitta Edgren att postdistributionen till exempelvis Kosteröarna, till Gotland, till glesbygderna i vårt land skulle se ut om inte postverket i kraft av sitt monopol hade skyldighet att en gång om dagen nå alla hushåll i vårt avlånga land? Men det är vad som sker i dag, och det kallar jag service. Det är en service som jag är helt övertygad om inte skulle bli bättre av en privatisering. För övrigt är de flesta av postverkets verksamheter konkurrensutsatta. Transporter nämns också i reservationen. Beträffande järnvägen är historien den att vi byggde privata järnvägar en gång i tiden i det här landet. Men de privata intressena kunde inte ställa upp med den service som allmänheten begärde. Staten tog över för att den servicen skulle komma de många människorna till del. Vidare krävs i reservationen att hotet mot privata läkare, tandläkare och sjukgymnaster måste undanröjas och att Dagmarreformen måste upphävas. Vilka är det som hotas? Det kan man ju diskutera. I enlighet med Dagmarreformen, som vi för övrigt till stora delar är överens med centern om, är det vår bestämda uppfattning att en bättre fördelning av läkare över hela landet skall kunna ge alla människor möjlighet att nå en läkare när så behövs. Hotet att inte kunna få kontakt med en läkare när man blir akut sjuk vill vi undanröja. Det är människors rätt att kräva den servicen och omtanken i den gemensamma sektorn. En planering för utförsäljning av statliga företag krävs också. En sådan planering löser väl inga problem. Ingenstans i den ekonomiska litteraturen kan man hitta belägg för att en utförsäljning av företag och råvarutillgångar varaktigt kan lösa en stats ekonomiska problem. Att avhända sig företag som lämnar ett överskott till statskassan verkar inte särskilt förnuftigt. En del liknar detta vid att slakta hönan som värper guldägg. När det gäller statlig företagsamhet i sin helhet pågår kontinuerligt en strukturomvandling för effektivitet och samhällsekonomisk lönsamhet. Statsrådet Holmberg redovisar i propositionen huvuddragen i det arbete som pågår med den offentliga sektorns förnyelse med syfte att förbättra den statliga förvaltningens effektivitet. Uppmärksamhet ägnas bl.a. åt myndigheternas ledning, försök med treåriga budgetramar, utvärdering, revisionskontorens organisation och datafrågor. Välfärd handlar inte bara om kvantitet utan också om kvalitet, står det i reservationen. Därvidlag är vi helt ense. Socialdemokraternas politik för att leva upp till den devisen är att en väl fungerande och stor offentlig sektor är av avgörande betydelse för en framgångsrik välfärdspolitik. Kapitalismen kan inte förena materiell tillväxt med social rättvisa, det är vår övertygelse. För oss är det självklart att verksamheter som vård, omsorg och utbildning är av så grundläggande betydelse för människorna att de måste tillkomma alla medborgare på lika villkor utan hänsyn till deras individuella ekonomiska resurser. Vi befarar att en privatisering av den här sortens tjänsteproduktion kan leda till fördelningspolitiska förändringar som inte är önskvärda. Reservation nr 2 från centerpartiet förbryllar mig. Jag för min del tycker det verkar som om vi är ense. I reservationen sägs att man skall tillämpa en helhetssyn på datafrågor. I finansutskottets betänkande nr 5 i år om datapolitik betonar utskottet just datateknikens stora betydelse för samhället och behovet av en övergripande datapolitik. I reservationen talas om ett gemensamt intresse för en bred datautbildning. Det var också ett område som utskottet underströk vikten av i det sammanhanget. Utskottet sade att kravet på en bred utbildning skall speciellt uppmärksammas. Jag ser inte riktigt skillnaden. Reservation 3 handlar om begränsningsförordningens status. Man föreslår att den skall upphöjas till lag. Är inte det att krångla till det? Det finns ju redan bestämmelser som säger att en förordning som är utfärdad av regeringen är lika bindande som en lag. Precisera bättre samrådsskyldighet och hur samrådsförfarande skall gå till, är ett annat krav i reservationen. Sådana begränsningar — för det är ju vad det blir med en precisering — ter sig för oss socialdemokrater onödigt formalistiska, och risk för ineffektivitet kan misstänkas. Nämnas bör att en arbetsgrupp har bildats inom industridepartementet med uppgift att leda arbetet med att förenkla och avbyråkratisera. Det tycker vi är viktigt. På regeringens uppdrag har SIND gjort en undersökning rubricerad Krångelsverige — myt eller sanning? Där kan man bl.a. utläsa att 85 96 av de tillfrågade säger: ”Myndigheten är inget problem” samt att de flesta företagare anser att myndigheter och offentliga organ blivit mer serviceinriktade. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen. I reservation 4 från centerpartiet kan man läsa att det är värdefullt att statistiskt kunna följa den kooperativa verksamheten. Det är också utskottsmajoritetens uppfattning. SCB publicerar också visst material som belyser denna verksamhet. Utskottet anser emellertid att det statsfinansiella läget just nu inte medger att ytterligare medel anslås för detta ändamål. SCB:s verksamhetsområde. Utskottet anser i likhet med motionärerna att onödigt uppgiftssamlande måste undvikas. Detta är första meningen i reservationen, och den instämmer utskottsmajoriteten livligt i. Det är ju en självklarhet, för att inte säga ett axiom — men det kanske är att överdriva. Kärnpunkten är naturligtvis definitionen på vad som är nödvändigt och vad som är onödigt. I rapporten Krångelsverige — myt eller sanning kommer många av de synpunkter fram som finns i reservationen på de problem som företagen, och då främst de små företagen, har med uppgiftslämnandet till bl.a. SCB. Utskottet förutsätter att de problem och förslag till åtgärder som utredningen tar upp kommer att övervägas och eventuellt åtgärdas på ett eller annat sätt. Regeringen utfärdade redan 1982 en förordning med regler om hur uppgiftslämnandet skall gå till och fastställde att uppgiftslämnandet skall begränsas till den information som behövs med hänsyn till ändamålet. Industriverkets slutsatser är att SCB behöver informera mer om nyttan av den statistik som krävs in för planering och bedömning inom olika verksamhetsområden. Det är inte så, som en del kanske försöker insinuera, att man gör det på pin kiv, utan man har vid olika planeringar och bedömningar verkligen nytta av den statistik som lämnas. I betänkandet finns ytterligare skrivet om vilket arbete som pågår för att lösa just de här frågorna. Utskottets majoritet anser inte att ytterligare åtgärder nu behöver vidtas. I reservation nr 6 anser moderaterna att SCB inte skall göra partisympatiundersökningar om de inte kan finansieras på annat sätt än genom anslagsmedel. Utskottets majoritet anser liksom tidigare att det med hänsyn till mångfalden är värdefullt att dessa undersökningar genomförs. De är av hög kvalitet vetenskapligt sett, och det stora urvalet gör det möjligt att ange väljarsympatier även på regional nivå. Viktigt är att till skillnad från andra opinionsundersökningar görs dessa med full insyn i materialet. De planerade undersökningarna bör enligt utskottet genomföras. I reservation nr 7 av folkpartiet tycker man inte att Rosteriet på Liljeholmen skall bebyggas och föreslår att anslaget Byggnadsarbeten för statlig förvaltning minskas med 13 milj.kr. Fru talman! Med det anförda — och med anledning av den skära lappen där det sägs att vi överskrider vår debattid — tycker jag att jag förutom att ha kommenterat reservationerna också har kommenterat tidigare inlägg i denna fråga. Jag yrkar därmed bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 15 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! För folkpartiet är det tveksamt om det finns något hållbart argument för att behålla offentligt huvudmannaskap för sådan offentligt ägd verksamhet som kan skötas i fullt affärsmässiga former. Exempel är ju, förutom dem som vi har räknat upp, även domänverket. Det gäller att kunna dra gränserna för de naturliga monopolen. Det allmänna telefonnätet skall självklart vara statligt ägt, men televerket skall inte ha monopol på att sälja telefonapparater. Järnvägsspåren skall ägas av staten men inte trafikrestaurangerna. Även kommunala bolag inom industrisektorn bör kunna utförsäljas, liksom offentligt ägda fastigheter. Det vill jag vidhålla, trots att Lisbet Calner inte instämmer. Beträffande begränsningskungörelsen är ju svagheten i nuvarande ordning att myndigheter alltför ofta låter bli att göra de föreskrivna kostnadsanalyserna, att man inte alltid informerar riksrevisionsverket och att det inte regelbundet sker samråd med dem som drabbas av de ökade kostnaderna, främst näringslivet och företagen. Här menar vi att kraven på myndigheterna att analysera konsekvenserna av sin reglering måste skärpas ytterligare ett varv. Därför bör man kunna överväga att göra den här kungörelsen till lag. När det gäller företagens uppgiftslämnande är det väl bra om SCB informerar om vad nytta uppgifterna har, men för den enskilde företagaren är det väl ändå viktigare att han känner att de uppgifter han lämnar ifrån sig och allt det arbete han lägger ned på att fylla i blanketter också för honom har någon viktig funktion och återförs till honom i en eller annan form. Det är där det brister. Beträffande de 13 miljonerna till försvaret menar vi folkpartister att man inte skall lägga 13 miljoner på hus. Pengarna kan försvaret behöva till något annat. Även om det är två olika departement som är inblandade måste frågan gälla de totala försvarskostnaderna. Enligt folkpartiets mening finns det alltför många hål att stoppa pengarna i, där de bättre behövs än att läggas på nya hus.

Fru talman! När finansutskottets betänkande nr 15 debatterades häromkvällen var Rune Rydén moderaternas talesman. Han är förhindrad att nu närvara. Därför skall jag i en replik säga några ord om reservationerna nr 5 och 6. När det gäller reservation nr 5 om företagens uppgiftslämnande vågar jag påstå att jag är fackman på området. Jag är nämligen småföretagare till professionen. Det finns inte någon grupp, som drabbas så hårt av uppgiftslämnandet som just småföretagarna. Det är ett stort problem för många eftersom det är på tok för mycket uppgifter som krävs av dem. Många hinner inte sköta sitt företag. Lisbet Calner sade att uppgifterna inte begärs in i onödan. Jag vågar påstå att så är fallet. Många uppgifter är mer eller mindre onödiga, och samma uppgifter återkommer månad efter månad. I reservation nr 5 har vi motiverat en ändring på denna punkt. Reservation nr 6 gäller partisympatiundersökningar. Vi moderater är ensamma om reservationen. Opinionsundersökningar är något som vi politiker följer med stort intresse. Går kurvan uppåt är vi glada, går den nedåt är vi deprimerade. Man ser på kamraterna hur opinionerna svänger. Vi anser att det är onödigt att skattebetalarna skall betala opinionsundersökningar via SCB. Det räcker med de privata opinionsinstituten, Sifo, IMU och vad de nu heter. Jag vill, fru talman, yrka bifall till de reservationer i betänkandet som har moderata namn.
Fru talman! Beträffande reservationen 2 om datapolitiken tycker vi, i likhet med vad vi tyckte i höstas, att det krävs större preciseringar när det gäller åtgärder inom datapolitikens område. Det har vi också markerat. I fråga om reservationen 4 har utskottet kommit oss en god bit till mötes. Det är bra, men utskottet drar inte helt rätt slutsats. Vi önskar därför att riksdagen begär åtgärder för att SCB skall åstadkomma statistik om kooperativa företag. Vi är nämligen övertygade om att nyttan därav är större än utgiften för densamma. Någon mer betydande påverkan på det statsfinansiella läget, såsom åberopas i utskottets motivtext, har inte denna åtgärd. Slutligen har man beträffande företagens uppgiftslämnande inte bara anledning att mer uppmärksamma det onödiga uppgiftslämnandet, utan man behöver också motivera företagen på ett bättre sätt när det gäller det behövliga uppgiftslämnandet. På så vis kan man undvika den irritation som uppstår i företagen. Som ett resultat av företagens större motivation för att lämna uppgifterna skapas också bättre tillförlitlighet i uppgiftslämnandet.
Fru talman! Det lät nästan som om Margitta Edgren tycker att all statlig verksamhet är monopoliserad. Så är ju inte fallet, och förmodligen menade hon inte det heller. Riksdagen har nu på sitt bord för behandling proposition nr 142 om försöksverksamhet i statlig reglering gentemot näringslivet, i vilken frågor om statlig reglering gentemot företagen tas upp. Regeringen är alltså inte omedveten om de problem som finns, utan kommer i samarbete att försöka lösa dem. Beträffande de övriga replikerna, fru talman, hänvisar jag till mitt tidigare anförande.

Fru talman! För några dagar sedan beslöt Boxholms kommun i Östergötland att lägga ut sin skolmåltidsverksamhet på ett privat företag. Kommunen räknar med att tjäna ungefär en halv miljon kronor per år på det arrangemanget. Boxholm har socialdemokratisk majoritet. Häromveckan presenterades en rapport till socialdemokraternas distriktskongress i Kopparbergs län, i vilken det föreslås att kommunerna i Dalarna i högre grad skall lägga ut uppgifter på entreprenad till bl.a. företag som skulle drivas av f.d. kommunalanställda. Den socialdemokratiska majoriteten i Eskilstuna kommun beslöt för ett par år sedan att bygga och driva ett badhus tillsammans med ett privat bolag. Socialdemokratiska Hofors har lagt ut pensionärsmåltidsverksamheten på ett hotellföretag, och socialdemokratiska Järfälla har lagt ut parkförvaltningen på ett privat företag. En rad socialdemokratiska landsting använder sig av privata vårdhem, och nästan alla socialdemokratiska kommuner skickar alkoholoch narkotikamissbrukare till privata eller ideellt drivna vårdhem. Jag har många fler exempel, men dessa kan räcka för att belysa vad som är på gång runt om i landet, också i socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting. Kommunalpolitikerna, som brottas med regeringens oupphörliga förslag till nya och plötsliga statsbidragsnedskärningar, har inte råd med den dogmatism när det gäller dessa frågor som präglar finansutskottets betänkande och även Lisbet Calners anförande i dag. Frågan om vad som skall hända med den offentliga sektorn är en nyckelfaktor för svensk ekonomi. Jag är litet förvånad och något besviken över finansutskottets skrivning, eftersom många andra socialdemokrater har insett detta. Om man t.ex. läser det som finansminister Feldt skriver i årets budgetproposition finner man att detta ligger mycket nära det som folkpartiet under flera år har sagt. Jag tog också med stort intresse del av vad finansministern sade om dessa frågor på Landstingsförbundets kongress i förra veckan. Många socialdemokrater inser att effektiviteten i den kommunala verksamheten måste öka, eftersom produktivitetsoch kostnadsutvecklingen enligt en rad undersökningar har varit otillfredsställande. Det ligger en väldig förnyelsekraft i att släppa in enskilda initiativ på det här området. Bara detta att få ett jämförelseobjekt, så att man kan mäta hur effektiv den verksamhet kommunen driver i egen regi är jämfört med den verksamhet som privata företag driver, är av värde. Jag läste för något år sedan att en undersökning visat att barnomsorgen i Norge bara är hälften så dyr per barn som barnomsorgen i Sverige. Trots att jag har tagit upp denna fråga vid åtskilliga tillfällen har jag emellertid ännu inte träffat någon som vågar hävda att barnomsorgen i Sverige skulle vara dubbelt så bra som den i Norge. Orsaken till den jämförelsevis låga kostnaden för barnomsorgen i Norge är, enligt min uppfattning, att man där sedan lång tid tillbaka har haft en helt annan öppenhet än vi har i Sverige mot nya initiativ på barnomsorgsområdet. Man har tillåtit barnomsorg i alternativa former, och detta har lett till en kostnadspress. Socialdemokraterna i Sundbyberg bestämde häromveckan att man skulle privatisera kommunens fotvårdsverksamhet. En av de socialdemokratiska politikerna i Sundbyberg sade i en intervju att det var en plikt mot skattebetalarna att driva en rationell verksamhet inom kommunen. De socialdemokratiska politikerna menade alltså att fotvårdsverksamheten skulle bli mer rationell om den drevs i privat regi.

Jag har mycket svårt att tro att finansministern skulle ställa sig bakom en sådan rekommendation, han som nu gång på gång upprepar hur viktigt det är att kommunerna effektiviserar sin verksamhet. I utskottsbetänkandet gör man — och det gjorde även Lisbet Calner i sitt anförande här — en distinktion mellan vård och utbildning å ena sidan och mera tekniska verksamheter å den andra. Jag menar att det är väldigt svårt att intellektuellt försvara den gränsdragningen. Jag tror att få vanliga människor håller med om att en privat tandläkare på något sätt skulle borra och fylla sämre än en tandläkare i folktandvården. I praktiken upprätthåller man inte heller från socialdemokratisk sida den här gränsen. Jag nämnde ett par exempel på det nyss. Jag kan bygga på med att nämna att flera kommuner nu går in för att använda privata företag i hemtjänsten för gamla och även i andra delar av socialvårdens verksamhet. Jag är litet förvånad över att centern har svalt detta utskottsbetänkande utan vidare när det gäller det avsnitt som handlar om den offentliga sektorn. Centerpartiet har ju i flera andra sammanhang här i riksdagen ställt sig bakom utlåtanden som innebär att avmonopolisering och ökade inslag av entreprenader skulle bidra till en effektivisering av den offentliga verksamheten och i många fall också till ökad valfrihet för medborgarna.

En sådan förnyelse tror jag att man i hög grad uppmuntrar genom att släppa in också andra producenter. Det vore bra om man kom bort från den ganska polariserade debatt som vi har haft några år och där man å ena sidan har privatiseringsanhängarna och å andra sidan de som säger att allt skall drivas i egen regi av kommuner och landsting. I praktiken finns det ju flera bra mellanformer, t.ex. entreprenaden. Den innebär att politikerna lägger fast de politiska målen, t.ex. att alla barn skall ha rätt till barnomsorg eller att alla gamla skall ha rätt till hemservice eller någonting annat, men att man sedan lägger ut på privata företag att producera de tjänsterna. Vem har sagt att det är just de kommunala förvaltningarna som har den största kompetensen när det gäller sådant som att laga mat, städa och tvätta? Jag är litet rädd för att detta yttrande från finansutskottet av socialdemokratiska kommunalpolitiker kan uppfattas som en signal att det nu är dags att slå till bromsarna i det förnyelsearbete som har kommit i gång. Därför vore det värdefullt om Lisbet Calner ville slå fast att det är god socialdemokratisk politik att ibland också använda t.ex. entreprenader för att effektivisera den kommunala verksamheten.
Fru talman! Svaret på Lars Leijonborgs direkta fråga är: Nej, de är naturligtvis inte dåliga socialdemokrater. De utnyttjar den kommunala självstyrelsen, och det med all rätt. Konkurrens är nog bra och riktigt på många områden, t.ex. när det gäller förbrukningsvaror, när det gäller tekniska lösningar, kanske t.o.m. när det gäller fotvård, men på områden som vård, utbildning och omsorg tror vi socialdemokrater mer på solidaritet och jämlikhet inom den gemensamma sektorn, där behovet är avgörande, än på vad marknadskrafterna har att erbjuda. Jag tycker inte att jag är speciellt dogmatisk bara därför att jag sagt detta. Vad som är positivt när det gäller Lars Leijonborgs motion och inlägg här är att han ändå är mycket väl medveten om vad som pågår inom den offentliga sektorn. Det är ju onekligen en hel del som sker där. Jag citerar ur Lars Leijonborgs motion: ”Det sjuder av nytänkande på detta område och det gäller både socialdemokratiskt och borgerligt styrda kommuner.” Jag för min del tycker att man ute i kommunerna skall få diskutera sådana här frågor och att kommuerna skall få sjuda av liv. Vidare hänvisade Lars Leijonborg till landstingsområdet. I Landstingsförbundets verksamhetsberättelse ”Landstingsåret 1985” står det att man är väldigt noga med att ta upp sådana här frågor. Man lyssnar på personalen för att få reda på om det finns några nya idéer. Även av propositionen, som vi ju har behandlat i detta betänkande, framgår det alldeles tydligt att ett omfattande arbete pågår på detta område. Jag låter mig nöja med detta. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Anledningen till att vi i centerpartiet inte har skrivit under reservation 1 är inte att vi inte i stora delar instämmer i vad som står där, utan anledningen är att det för närvarande faktiskt pågår en mycket ingående diskussion i dessa frågor och att utvecklingen mycket snabbt går mot en allt större flexibilitet inom den offentliga verksamheten. Lars Leijonborg gav själv i sitt anförande uttryckliga bevis för att så är fallet. Vi tycker att utvecklingen för närvarande sker i en lugn och relativt stabil takt — för att inte säga i ganska lagom takt. Jag vill passa på att fästa uppmärksamheten på den risk som en alltför snabb privatisering av den offentliga verksamheten innebär när det gäller servicegraden i glesbygd. De erfarenheter man hittills gjort ger nämligen belägg för att intresset för en etablering av privat verksamhet inom traditionellt offentliga verksamhetsområden gärna koncentreras till landets tätortsområden.
Fru talman! Jag är mycket angelägen om att den här diskussionen förs så seriöst och avspänt som möjligt. Jag är nämligen övertygad om att denna fråga i hög grad är avgörande för hur vårt lands ekonomi kommer att utvecklas i framtiden. Vi som är överens om att det för många uppgifter behövs en offentlig sektor bör vara särskilt angelägna om att denna sektors finansieringsoch effektivitetsproblem hela tiden bearbetas. Om vi hamnar i det läget att den offentliga sektorns finansieringskris blir ännu besvärligare än den har varit under de senaste tio åren, riskerar vi annars att få en oplanerad övergång till andra lösningar, som kan bli väsentligt sämre. Ja, det är sant att mycket är på gång. Flera andra talare här har sagt det, även jag i mitt första inlägg. Men jag tror inte att man, som Rolf Kenneryd gör, kan säga att takten är lagom — att utvecklingen går tillräckligt fort. Med tanke på de kostnadsproblem som kommunerna står inför under de närmaste åren krävs det ett ganska omfattande nytänkande. Det står klart att socialdemokraterna är på reträtt i denna fråga — liksom i så många andra frågor. När det gäller att privata företag kan göra insatser också på vårdområdet har vi nu, så att säga, kommit så långt som till fotknölarna. Lisbeth Calner kan ju nu acceptera att även fotvården privatiseras eller läggs ut på entreprenad. För min del tror jag att detta med fötterna bara är första steget. Jag tror nämligen att man kommer att inse att privat företagsamhet kan göra mycket goda insatser även när det gäller många andra delar av kroppen och i andra delar av samhällslivet.

Fru talman! Finansutskottets betänkande 18 behandlar bl.a. riksdagsrevisorernas granskning av riksgäldskontorets förvaltning under budgetåret 1984/85. I denna granskning har revisorerna tagit upp riksgäldsfullmäktiges beslut angående Zenit Shipping AB. Jag skall inte närmare kommentera Zenitaffären, utan min moderate kollega Per Westerberg, som sitter i näringsutskottet och som är väl insatt i ärendet, skall säga några ord om detta senare. Jag skall endast kort beröra den reservation som vi moderater i finansutskottet har fogat till betänkandet. Vi följer i denna reservation upp de moderata riksdagsrevisorernas reservation i Zenitaffären. I likhet med dem avstyrker vi ansvarsfrihet för de ledamöter som stod bakom beslutet den 11 april 1985. Vi moderater anser att Zenitaffärens handläggning ur juridisk, politisk och saklig synpunkt är inkorrekt och felaktig. I vår reservation följer vi också upp en motion väckt av Staffan Burenstam Linder — som nu har lämnat riksdagen — där han kritiserar de metoder som användes för att täcka Zenits förluster. Vi har reserverat oss till förmån för motionen. Fru talman! Med detta korta inlägg yrkar jag bifall till den moderata reservationen i finansutskottets betänkande 18. I övrigt stöder jag mig på Per Westerbergs kommande motivering.
Fru talman! Jag skall enbart i korta ordalag beröra den fråga i betänkandet där det råder delade meningar. I den moderata reservationen, grundad på en motion av Staffan Burenstam Linder m.fl., vill man inte ge ansvarsfrihet för de ledamöter i riksgäldsfullmäktige som stod bakom beslutet i april 1985 angående Zenit Shipping AB. Moderaterna menar att övertagandet av betalningsansvaret på ca 1,1 miljard kronor strider mot riksdagens beslut. Som framgår av utskottets betänkande, har riksdagens revisorer ägnat särskild uppmärksamhet åt denna fråga. Den är noga utredd — en särskild — Prot. 1985/86:130 utredningsman har varit inkopplad. Mot den bakgrunden anser revisorerna 29 april 1986 att rättsliga invändningar mot beslutet inte kan resas och att några befogenheter inte har överskridits. Utskottets majoritet delar denna uppfatt Granskning av riksning gäldskontorets förvalt Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets ning

Fru talman! Zenitaffären går tillbaka till riksdagens beslut 1983 om att städa upp i Svenska Varv och dess dotterbolag Zenit Shipping AB. 1983 års beslut innebar att riksdagen sade att högst 3 000 milj.kr. fick åtgå för denna städning och utförsäljning av de fartygsenheter som då fanns kvar i Zenit Shipping AB. 800 miljoner var en direkt förlusttäckning för redan gjorda förluster. Sedan dess har riksgälden tillskjutit — utöver de 2 200 miljoner som var direkt friskt kapital — ytterligare 2 800 milj.kr. i nya friska pengar. Detta innebär att det sedan 1983 års beslut har tillskjutits totalt sett 5 000 milj.kr. — och då är att märka att Zenit Shipping AB vid den tiden var värderat endast till två tredjedelar av vad som i dag har tillskjutits. Hade vi då, 1983, skänkt bort båtarna, sänkt dem utanför Göteborg eller var som helst, hade svenska skattebetalare sparat avsevärda penningbelopp. Vi moderater var redan vid den tiden inne på att man borde göra en mycket snabb avveckling av Zenit Shipping AB. Vid kostnadsberäkningar som då gjordes sades det att avvecklingen skulle kosta ca 1 800 milj.kr., en bråkdel av vad det än så länge har kostat att fortsätta avvecklingen av rederiet. Den är som bekant ännu inte avslutad. Det har alltså visat sig att den spekulation i fartygspriser som regeringen, med riksdagsmajoritetens bifall, gav sig in på har kostat svenska skattebetalare tusentals miljoner kronor i ökade förluster. Men i finansutskottets betänkande nr 18, som vi har att behandla nu, behandlas också en annan principiellt utomordentligt viktig fråga. När man på Zenit Shipping AB fann att riksdagens beslut från 1983 inte stod sig, att pengarna tog slut och likvidationsplikt förelåg, gick företrädare för Zenit Shipping AB till regeringen och begärde att man skulle lägga fram en proposition till riksdagen och bevilja nya pengar för den fortsatta avvecklingen. Men regeringen vägrade och pekade i stället på riksgälden. Vi tycker att det är gravt stötande att man inte låter ärendet gå tillbaka till den instans som skall stå för räkningen och betala pengarna, utan att man i stället låter riksgäldskontoret stå för ett beslut om att ta över lån på utomordentligt stora belopp. Riksdagen hade redan satt en gräns för hur mycket av dessa som fick åtgå. Vi tycker att det är en felaktig politik. Motiveringarna har varit hemligstämplade och alltså inte varit tillgängliga för riksdagen. Detta stämmer inte heller särskilt bra med den ursprungliga motiveringen att det statliga företagandet skulle ge ökad insyn jämfört med motsvarande privata företagande. Fru talman! Jag tycker att det är speciellt allvarligt att detta inte är den enda gången man på detta sätt kör över riksdagen. I två propositioner som redan ligger på riksdagens bord förekommer samma sak gång på gång. 13 Informationen är bristfällig, och man lever inte upp till de krav på insyn och information som exempelvis börsföretagen i dag ställs inför i och med att näringslivets börskommitté har fastslagit sådana rekommendationer. Jag tycker att detta är mycket betänkligt, och av den anledningen yrkar jag bifall till reservationen till finansutskottets betänkande 18.
Fru talman! Detta tycker jag är en ansvarsfrihetsfråga, inte en näringspolitisk. Jag har därför ingen anledning att i det här sammanhanget kommentera
Fru talman! Detta är en näringspolitisk fråga som ytterst hänger samman med ansvarsfriheten för riksgälden. Det är styrelsen för riksgäldskontoret som har fattat beslutet om att i praktiken köra över 1983 års riksdagsbeslut. Om man med sitt beslut skjuter till ytterligare kapital när regeringen har vägrat är detta allvarligt. Det gäller såväl näringspolitik som ansvarsfrihet.